Herr talman! Edward Riedl har frågat mig vilka satsningar jag och regeringen ämnar göra på Umeå universitet. De senaste tio åren har det blivit svårare att komma in på högskoleutbildningar, och samtidigt har utbyggnaden av högskolan stannat av. Detta trots att antalet sökande till högskolan varit mycket högt. För att ge fler möjlighet att studera i högskolan har regeringen därför i vårändringsbudgeten för 2015 och budgetpropositionen för 2016 föreslagit en ökning av antalet permanenta utbildningsplatser vid universitet och högskolor. I satsningen ingår dels resurser för en utökning av antalet utbildningsplatser på vissa hälso och sjukvårdsutbildningar samt lärar och förskollärarutbildningar, dels resurser som universitet och högskolor kan prioritera fritt. Utbyggnaden innebär att resurser motsvarande ungefär 14 600 helårsstudenter har tillförts högskolan 2019. Umeå universitet bedriver i dag samtliga utbildningar som ingår i regeringens utbyggnad, och 2019 beräknas satsningen innebära ett tillskott på ca 60 miljoner kronor för universitetet. Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2015 och budgetpropositionen för 2016 också föreslagit en satsning för att stärka högskoleutbildningarnas kvalitet. Regeringens kvalitetssatsning uppgår till 250 miljoner kronor 2016 och är avsedd för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt för lärar och förskollärarutbildning. Umeå universitet har till följd av denna satsning tilldelats drygt 12 miljoner kronor 2016. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2016 även en ökning av Umeå universitets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå med 5 miljoner kronor 2016. I dag finns universitet och högskolor över hela Sverige, och det är mycket positivt. Det ökar möjligheterna att läsa vidare oavsett bakgrund, stärker regional utveckling och möjliggör att stora delar av samhället kan ha närkontakt med högskoleutbildning och forskning och rekrytera högt kvalificerad personal. I en kunskapsintensiv värld spelar högskolan, däribland Umeå universitet, en central roll för välfärd, tillväxt och utveckling.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Umeå universitet är viktigt för jobb och tillväxt, självfallet i Umeå men också i Västerbotten och hela Norrland. Fortsatta satsningar på just detta område är kanske en av de mest avgörande framtidsfrågorna i vårt land, särskilt i den norra delen av Sverige. Det är mycket glädjande med de satsningar på Umeå universitet som ministern nämner. Satsningarna ligger väl i nivå med de satsningar som alliansregeringen gjorde årligen under de åtta år då vi hade regeringsmakten. Herr talman! Det jag egentligen vill fråga ministern är om det är regeringens mening att fortsätta höja anslagen till Umeå universitet över tid i samma eller, ännu hellre, i högre grad än alliansregeringen tidigare gjorde. Är det den här regeringens ambition?
Herr talman! Tack, Edward Riedl, för en angelägen fråga! Ja, det är regeringens ambition att göra tillskottet av nya utbildningsplatser permanent. Det är en skillnad gentemot de mer tillfälliga platser som man byggde ut med under den förra regeringen. Vi ser att det finns ett behov av att permanent utöka antalet platser på svensk högskola över hela landet. Vi ser också att det inte bara kan koncentreras till de stora studieorterna, utan det behöver finnas i hela landet. Vi har omfattande regionala obalanser när det gäller tillgången till högre utbildad personal till industrin, det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det behövs om Sverige enligt den svenska modellen ska konkurrera med kunskap och innovation i stället för låga löner. Det är ju regeringens ambition. De här pengarna är permanenta. Vi tillför dem, vilket innebär en total utbyggnad med 270 platser utöver det som Alliansen föreslog i sin budget. Vi ska ha höga ambitioner för att fler ska kunna komma in på högre utbildning, inte minst nu när befolkningen ökar. Då ökar efterfrågan på högskoleutbildad personal både i näringslivet och i offentlig sektor. Också efterfrågan bland studenter ökar, och att kunna möta detta är väldigt viktigt. För den nya storregionen finns också ytterligare universitet - Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet - och de tillförs också platser för att motsvara det behov vi ser och även möta den ökade studentefterfrågan. Sedan tycker jag att det är viktigt att vi också tillför de här kvalitetspengarna. Tyvärr ser jag inte i Moderaternas budget att man vill stärka kvaliteten i de här utbildningarna. Vi ser att det är för lite lärarledd tid. Det är också viktigt att vi nu får höjda anslag till dessa utbildningar, där det har varit alldeles för lite lärarledd tid, vilket har påverkat kvaliteten på utbildningarna. Inte minst på lärarutbildningen behöver vi stärka kvaliteten. Det är också positivt att det finns en allt starkare samverkan med regionen och kommunerna om hur man ska dimensionera och utforma utbildningarna, så att det blir rätt matchning mot det behov som finns, liksom för tillgången till exempelvis de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen och vårdutbildningarna. Svaret på frågan är alltså: Ja, vi kommer att fortsätta bygga ut permanent, enligt plan. Vi kommer också att följa upp att kvalitetspengarna leder till det de är avsedda för, alltså till mer lärarledd tid.
Herr talman! Jag vill bara snabbt rekapitulera historien från åren närmast innan den här regeringen tillträdde. Då ökade anslagen till Umeå universitet från ungefär 1,7 miljarder kronor till lite drygt 2,2 miljarder kronor. Högre utbildning är viktigt i hela Sverige. Det är på det sättet vi ska konkurrera med vår omvärld och stärka vår position i den globala konkurrensen. Så sent som i dag kunde vi läsa att Spotify är ett av de företag som inte tror att de kommer att kunna växa i den här miljön i Sverige. Vi behöver fortsatta satsningar inom en mängd olika områden när det gäller högre utbildning för att klara av att både attrahera nya företag och att få de företag som redan finns här att vilja stanna och växa inom vårt lands gränser. Det är lite synd att ministern inte nämner detta, men hon kanske bara glömde det. Samarbetet med kommunerna, regionerna och landstingen är självfallet jätteviktigt när det gäller en rad olika utbildningar. Men vi behöver också ett ökat samarbete med näringslivet i Sverige när det gäller just högre utbildning. Där kan vi bli bättre. Det finns många goda exempel, men vi skulle kunna bli ännu mycket bättre på det området. I Norrland växer det längs stora delar av kusten. I många av våra inlandsregioner växer det mindre, och en del har till och med negativ tillväxt. I detta sammanhang finns det en hel del utmaningar. Man har till exempel svårt att rekrytera läkare till sjukstugor och hälsocentraler. I detta kan vi konstatera att de läkare som utbildas i Norrland får sin utbildning på Umeå universitet eller via den satellitutbildning man har i regionen. Vill vi ha läkare i Norrland måste vi alltså utbilda dem på Umeå universitet. Det innebär att det är extra viktigt att tillföra särskilda resurser till Umeå universitet. Detta nämnde ministern inget om. Jag tolkar hennes svar på min fråga som att det handlar om generella satsningar i hela Sverige. Alliansregeringen genomförde när det gäller läkarutbildningen och en del andra utbildningar riktade satsningar på en del orter. Umeå var en av de orter som hanterades i det sammanhanget. Som jag sa: Vill vi ha läkare i hela Norrland måste vi utbilda dem på Umeå universitet. Vi måste fortsätta att satsa mer på vissa universitet än på andra. Då är min fråga till ministern: Kan ministern tänka sig riktade satsningar till exempelvis Umeå universitet för att möta en del av dessa utmaningar?
Herr talman! Vi gör en del riktade satsningar. De utbildningar som vi har prioriterat är barnmorskeutbildningen, förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, kompletterande pedagogisk utbildning, sjuksköterskeutbildning, speciallärar och specialpedagogutbildning samt specialistsjuksköterskeutbildning. Eftersom Umeå universitet har samtliga dessa utbildningar får man också riktade platser för de utbildningarna. Vi tänker fortsätta att bygga ut detta allt eftersom vi ser att det finns både studentefterfrågan och arbetsmarknadsbehov och att vi kan garantera att det exempelvis finns verksamhetsförlagda utbildningsplatser, liksom kvalitet i utbildningen. Därför är det viktigt att det finns en forskningsanknytning i alla dessa utbildningar, det vill säga att det finns lärare på universitetet som har forskarutbildning. Det är viktigt att universiteten jobbar med att säkerställa det här. Dessutom ger vi fria platser, som universitetet självt dimensionerar. Det är 270 fria platser som man kan använda till den utbildning där man ser att det finns en efterfrågan från såväl privat näringsliv som offentlig sektor men också en studentefterfrågan. Det sker inom ramen för det utbildningsutbud som man har på universitetet. Men, som sagt, för Umeås del är det väldigt brett. Det här är en skillnad. Det gjordes utbyggnader av bland annat läkar och tandläkarutbildningarna. En del pengar tillfördes, men det gjordes också interna omfördelningar inom universitetet för att finansiera dem. Samma sak var det i utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen. Det gjordes interna omfördelningar inom lärosätet för de här så kallade riktade satsningarna. Skillnaden är att vi just tillför nya platser och att det inte kräver en intern omfördelning av universiteten. Det här är utöver det utbud som de redan har. Här handlar det verkligen om att investera i fler platser för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden också hos det privata näringslivet men också för att möta den ökade studentefterfrågan, som finns inte minst tack vare att vi växer, så också i Umeå. Jag tycker att det är viktigt att vi slår fast att det är universitet och högskolor som ska sköta dimensioneringen och utformningen av utbildningen. Nu ser vi, utifrån den utredning som Lars Haikola har gjort, att man just när det gäller lärarutbildningarna och vårdutbildningarna har svårt att klara dimensioneringen. Därför tillför vi platser specifikt på de områdena, men vi tillför också fria platser. Det viktiga här är att göra ett politiskt val. Just den här investeringen i högskoleplatser, i högre utbildning, leder till att vi kan få kunskap och innovation som stärker såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Detta gör vi i stället för att sänka skatten.
Herr talman! Jag vill börja med att säga: När man lyssnar på ministern kan man få uppfattningen att alliansregeringen gjorde tillfälliga satsningar, det vill säga att man inte höjde anslagsnivån för högskolor och universitet. Man kan också få uppfattningen, i den retorik ministern använder, herr talman, att det var skattesänkningar som gjorde att det inte blev resurser till våra högskolor och universitet. Det är en helt felaktig beskrivning, vill jag bara säga. Det är inte alls på det sättet. Jag kan ta det universitet som vi pratar om i den här debatten, Umeå universitet. Under alliansregeringens år höjde man anslagen till universitetet från ungefär 1,7 miljarder kronor per år till 2,2 miljarder kronor per år. Det är riktiga pengar, det vill säga en nivåökning som är betydande. Det är med stor glädje jag ser att även den här regeringen, om man tittar på ett års budget, har tillfört resurser i paritet med det som alliansregeringen gjorde. Min frågeställning är egentligen, herr talman: Avser den här regeringen att fortsätta med den här typen av satsningar på Umeå universitet och på de andra universiteten, om man vill fullfölja frågeställningen? Sedan tycker jag att det som ministern själv nämnde är bra. Jag tycker att det är jättebra att man satsar på att stärka forskarutbildningen. Det är alldeles förträffligt att man gör på det sättet, för det är helt nödvändigt. Men om jag förstår ministern rätt är det riktade satsningar på enskilda utbildningar som man gör. Man har alltså inte gjort en riktad satsning till Umeå universitet på en utbildning, utan det är i grunden generella satsningar som träffar rätt över alla lärosäten. Det är inte så att man har valt ut några och satsar lite extra resurser, som man till exempel gjorde när det gällde läkarutbildningen. Man fördelade då något fler platser till Norrland, till exempel. Det var det som den förra regeringen gjorde. Man satsade på Norrland. Den här regeringen har i fråga efter fråga valt att verka Norrlandsfientligt, som jag brukar kalla det på hemmaplan. Man höjer bensinskatter, och man ska införa flygskatter. Då är frågan: Avser man att göra riktade satsningar på Umeå universitet eller inte?
Herr talman! Edward Riedl! Det är som sagt riktade satsningar till Umeå universitet. Det gäller både de utbildningar som vi har sagt att vi behöver mer av och de fria resurserna och fria platserna, som Umeå universitet självt disponerar över. Jag vill ändå säga att det enligt de tabeller som jag har är så här. Under den förra regeringen ökade man anslaget till Umeå universitet.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 Några medel tillfördes, men mycket låg på universitetet att finansiera självt när det gällde den högre utbildningen. Skillnaden är att den här regeringen på hälften av tiden tillför dubbelt så mycket pengar för högre utbildning. Vi tvingar dem inte att omfördela medel för att finansiera våra satsningar, utan de är fullt ut finansierade. De är också långsiktiga och permanenta, inte av tillfällig karaktär. Det här är det viktigaste vi nu kan göra för att möta det behov av högskoleutbildad personal som vi har i offentlig sektor och i det privata näringslivet och för att Sverige, hela Sverige, så också Norrland, ska kunna möta det behov som finns och kunna konkurrera med just kunskap och kompetens i stället för låga löner. Då krävs det investeringar, riktiga investeringar, i stället för skattesänkningar.